Herr talman! Inrikesministern tyckte att jag förenklade problemen, när jag bara talade om vägarna. Han sade att Norrland består inte bara av glesbygd. Detta är riktigt, och jag var också inne på det i mitt första inlägg. Om vi bara får en serie tätorter — vi är tacksamma för tätorterna på sätt och vis — men ingenting sker i inlandet, alltså i det stora område som kallas glesbygd, är det då tänkbart att de där andra orterna kan leva och existera? Och varför är det i så fall nödvändigt att göra de insatser vi gör i dag? Kan norra Sverige leva med bara några »livskraftiga orter»? Jag tror att det var de orden som inrikesministern använde. Nej, jag anser att vi måste försöka få en större spridning på befolkningen. Inte minst tveksam blev jag när herr Holmqvist talade om merkostnaderna. Jag håller med om att det kostar mera att driva en industri i glesbygdsområdena, men det beror ju delvis på att kommunikationerna och servicen där är sämre. Och hur blir det i det långa loppet — säg om tio år — när boendemiljön i tätorterna och i de överfyllda delarna av Europa och Sverige har blivit ännu sämre samt när de sjukdomar som framskymtade i diskussionen mellan socialministern och herr Sjönell nyss blir ännu vanligare? Socialministern sade ju att under 1970-talet kommer psykoterapi och psykiatri att behöva större utrymme. Det kanske blir billigare då att ha människor boende i Norrland. Det kanske främjar deras hälsa. Ja, det är mycket troligt. Det må vara sant att vi nu har brist på uppslag, herr Holmqvist, men kan inte det sammanhänga med att den företagare i södra delen av Sverige som lider brist på arbetskraft och därför funderar på att förlägga en industri till norra Sverige redan i förväg vet att han kommer att möta svårigheter, därför att det inte finns samma samhälleliga service i Norrland?

Herr talman! Herr Westberg i Hofors har frågat mig, om jag är beredd att ta några initiativ till statliga stödåtgärder för att underlätta etablering eller utvidgning av för kvinnlig arbetskraft lämpade industrier på orter även utanför det s.k. stödområdet som huvudsakligen har tung industri. I arbetsmarknadspolitiken ingår särskilda åtgärder för den kvinnliga arbetskraften. För att biträda arbetsmarknadsstyrelsen i detta arbete är till styrelsen knuten en särskild arbetsgrupp med representanter för bl.a. arbetsmarknadens parter. Åtgärderna har bl.a. inriktats på att skapa nya arbetstillfällen för kvinnlig arbetskraft inom befintliga industrier på orter med ensidigt näringsliv. Genom främst förbättrad arbetsmarknadsutbildning har enbart inom järnbruksbranschen under senare år många nya yrken och arbetstillfällen kunnat öppnas för kvinnor. Den könsbundna yrkesrekryteringen innebär en orationell användning av arbetskraftsresurserna och för kvinnornas del ofta också sämre försörjningsmöjligheter. Strävandena att öppna fler yrkesområden för såväl kvinnlig som manlig arbetskraft måste därför fortsätta. Jag vill framhålla att i den nuvarande lokaliseringspolitiken ingår att medverka till att komplettera näringslivet på sådana orter som har ett ensidigt utvecklat näringsliv för att skapa en mera differentierad arbetsmarknad. Den av interpellanten berörda frågeställningen kommer också att uppmärksammas i samband med behandlingen av de förslag som 1968 års lokaliseringsutredning nyligen har lagt fram.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
Till större delen bestod dessa av kvinnor. Om andelen arbetssökande är större i detta fall än vad som kan anses normalt på de s.k. bruksorterna framgår ej av rapporten, men man kan förmoda att så är fallet. Som exempel vill jag lämna några siffror över hur förhållandena ter sig på en typisk bruksort, nämligen min hemkommun som har cirka 13 000 invånare. I början av året gjordes där en undersökning om arbetsförhållandena bland kvinnorna, varvid det framkom att 500 av 900 icke förvärvsarbetande önskade arbete. Av dem ville 300 börja arbeta omedelbart. Jag tror inte att detta förhållande är utmärkande för endast denna ort utan det förekommer med all säkerhet motsvarande förhållanden på ett flertal bruksorter med en ensidig industri. Det är riktigt, såsom inrikesministern framhåller i sitt svar, att många nva arbetstillfällen har skapats för kvinnor inom befintliga industrier på orter med ensidigt näringsliv. Det är nog också möjligt att göra mer för att skapa ytterligare arbetstillfällen. Arbetstidsförhållandena gör det dock i många fall svårt, ja omöjligt för kvinnor med minderåriga barn att ta anställning inom den tunga industrin. I allmänhet erbjuds endast skiftarbete, och det är, såsom vi alla vet, svårt att förena barntillsyn och skiftarbete. Det är med glädje jag kan konstatera att ytterligare åtgärder kan väntas i den av mig berörda frågan. Jag är dock medveten om att de största statliga insatserna måste inriktas på stödområdet, där problemen är mer påtagbara och därigenom kräver större uppmärksamhet och kraftigare åtgärder.
Herr talman! Jag har inte på något sätt anledning att polemisera mot det föregående inlägget. Jag vill emellertid ändå ta tillfället i akt att belysa hur ett antal företag, som gått in för att försöka placera in kvinnor på arbetsuppgifter vilka tidigare handhafts av män, verkligen har lyckats med detta. Vi har gjort förfrågningar hos ett antal länsarbetsnämnder, inom vilkas områden det förekommer järnverk, pappersoch massaindustri. Det har framkommit att dessa företag har positiva erfarenheter av den kvinnliga arbetskraften, inte minst i det nu rådande konjunkturläget. Deras intresse för att ta emot kvinnor har därigenom ökat. Jag kan nämna att exempelvis Sandvikens Jernverk har bedrivit en mycket målmedveten rekryteringsverksamhet under senare tid med sikte på kvinnorna. Företaget sysselsätter för närvarande på arbetarsidan 5 300 män och 695 kvinnor inom 110 olika yrken. Vad som är intressant att konstatera är att omkring 300 av kvinnorna har rekryterats sedan mars 1968. På denna korta tid har alltså antalet kvinnor nästan fördubblats. Vid Garphytte Bruk är 43 av de 650 anställda i produktionen kvinnor, därav cirka en fjärdedel i yrken som tidigare varit förbehållna männen. Vid järnverket i Hälleforsnäs finns det för närvarande cirka 100 kvinnor bland de 1350 anställda arbetarna. Företaget har stort behov av nyutbildad arbetskraft. Jag får kanske nämna att endast 5 procent eller 159 av de som arbetar vid LKAB är kvinnor. De arbetar med transport, avsyning, eloch maskinreparationer 0.s. v. Även detta företag är emellertid positivt inställt till en ökad rekrytering av kvinnlig arbetskraft. Möjligheter finns alltså för de kvinnor som önskar förvärvsarbeta att i mycket högre grad än tidigare bli mottagna inom industrier, som traditionellt varit förbehållna den manliga arbetskraften. Den väsentligaste av de insatser som arbetsmarknadsstyrelsen gjort i detta avseende är faktiskt att den under de senaste åren givit kvinnor som söker industriellt arbete en orientering om deras kommande arbetsuppgifter. Man har haft stor framgång i detta arbete. Ett hundatal sådana kurser har anordnats, och dessa har genomgåtts av 3 500 kvinnor. Jag antar att denna verksamhet också haft stor betydelse för att kvinnorna skall kunna bli orienterade. Detta har medfört bättre förutsättningar för dem att kunna gå in i industriellt arbete, och naturligtvis har det också varit en faktor som underlättat för företagarna att kunna ta emot kvinnor. Jag tror att vi är helt överens om dessa åtgärder. Till detta kanske jag kan få nämna några exempel som visar att vi företagit lokaliseringspolitiska satsningar även utanför stödområdet med hänsyn till ensidigheten i näringslivet där. Borås är kanske det mest talande exemplet. Där har fem företag fått lokaliseringslån på 23 miljoner kronor. Dessa företag arbetar utanför textilindustrin, och de har fått stöd just därför att de representerar en annan sektor av näringslivet. Hittills har 725 personer rekryterats i dessa företag. Jag skulle kunna nämna ytterligare exempel. Jag är helt övertygad om att vi även i framtiden måste ha vår uppmärksamhet riktad på orter utanför stödområdet, speciellt när de företer en ojämn balans mellan de olika yrkesområdena. Ur konjunktursynpunkt och av andra skäl är detta motiverat, men jag kan medge att så länge vi inte kunnat bryta ned alla traditionella föreställningar och lyckats göra alla yrken tillgängliga för såväl män som kvinnor måste vi även sätta upp ett gott resultat av denna strävan bland de önskemål som måste tillgodoses.
Herr talman! Jag tycker det är riktigt som inrikesministern säger, att arbetsmarknadsstyrelsen gör allt för att kunna få in ännu fler kvinnor i industrin. Vad beträffar de exempel som inrikesministern anförde bl.a. från Sandvikens Jernverk, så känner jag mycket väl till att man i Sandviken har en stor drive på gång för att få ytterligare kvinnlig arbetskraft från grannkommunerna. Man har också lyckats därvidlag, men det beror till stor del på att Sandvikens Jernverk tillhör låt mig säga de »lättare» järnverken, där det finns flera lämpliga arbeten för kvinnor. Förhållandet är ett annat på de »tyngre> järnbruken, där det främst rör sig om ren ståltillverkning i hyttor, martinverk, valsverk 0. S. V. Att det är nödvändigt att ha en kompletterande, lättare industri på ifrågavarande orter beror på att ju mer kvinnor man tar in, desto sämre blir möjligheterna för de äldre manliga arbetarna att få lättare sysselsättning som de kan falla tillbaka på när de slitit ut sig. Som ordförande i Metallavdelningen i Hofors känner jag till fall där martinarbetare — smältare — har måst vänta i flera år på att få slippa skiftarbete och komma över till lättare arbete. På senare tid har de lättare arbetena i stor utsträckning varit upptagna av kvinnor, som åtar sig att köra traverser och truckar samt reglera olika maskiner. Dessa arbeten har tidigare varit reträttplatser för äldre manliga arbetare. Det är av största vikt att det kan komma till stånd en kompletteringsindu stri på dessa orter, och jag hoppas att den positiva anda som inrikesministern givit uttryck åt kommer att bestå, så att vi kan få stöd när vi vill ha statlig hjälp på detta område.

Herr talman! Det är nu nästan 25 år sedan den första atombomben kreverade över Hiroshima. Det var en oerhörd, en skakande upplevelse för hela världen, och allt sedan den tiden har kärnvapenhotet hängt över våra huvuden. Vi har känt det dagligen, vi har inte kunnat komma ifrån känslan av betryck och oro. Men reaktionen har varit olika hos olika grupper, länder, nationer och individer. En del har varit starkt inriktade på att genom internationella överenskommelser, opinionsbildningar och påtryckningar försöka förhindra varje spridning av kärnvapen och åstadkomma en effektiv nedrustning. Andra människor och grupper har i största allmänhet försökt komma ifrån problemet genom att betrakta kärnvapnen som ett orimligt inslag i en civiliserad värld. Från dessa människors sida har man inte ens vågat tänka på kärnvapnen, eller man har låtsats som om de över huvud taget inte existerar. Vi kan dock inte blunda för att den utveckling som pågår på kärnvapenområdet inte visar någon stagnation. Det utförs tvärtom ett fortlöpande arbete inom kärnvapenmakterna för att öka vapnens effekt, och de tillverkas i större och större kvantiteter. Provsprängningarna är inte avslutade utan genomförs i oförminskad takt och oberoende av alla diskussioner om rustningsbegränsningar. Det finns anledning att ha denna kort skisserade bild i minnet när vi betraktar den handlingsfrihet som Sverige valt som sin utrikespolitiska handlingsnorm. Vi har valt den för att kunna stå neutrala i krig. Alliansfriheten innebär ju — det har sagts många gånger — att vi själva måste efter egna beslut med egna medel tillgodose vår egen säkerhet. Kärnvapnens existens kan och får inte nonchaleras i dessa beslut. Om utvecklingen på kärnvapenområdet får löpa vidare ohämmat kan vi mycket snart komma i en situation, där en tillräcklig svensk säkerhet endast kan vinnas ge nom det oerhört drastiska beslut som ett anskaffande av egna kärnvapen skulle innebära eller genom vår anslutning till en allians som besitter sådana vapen. Jag vill betona att inte något av dessa alternativ är vare sig acceptabelt eller lockande. Vår politik måste inriktas på sådant sätt att vi kan undvika ett sådant val. Det vore från alla utgångspunkter den för oss och för andra bästa lösningen. Det är också denna lösning som svensk utrikespolitik i fullt samförstånd mellan de demokratiska partierna har arbetat för under en lång följd av år. Jag vill i detta sammanhang erinra om en motion om den svenska utrikespolitiken som moderata samlingspartiet väckte vid fjolårets riksdag och där vi ställde upp vissa krav som vi ansåg skulle vara vägledande i nedrustningssammanhang. Dessa krav var inte formulerade främst med tanke på någon speciell fråga utan skulle ha generellt syfte. De föreföll oss själva ganska självklara och föranledde dessbättre inte heller någon gensaga från utrikesutskottet eller vid behandlingen i denna kammare. Jag vill särskilt erinra om en punkt, nämligen den första som har följande lydelse: Nedrustningsåtgärder måste präglas av balans och realism. Avtal och överenskommelser får icke i sig innebära förskjutningar i balansen mellan stater eller grupper av stater. De bör ålägga alla berörda parter jämförbara förpliktelser. Man kan utan vidare konstatera att det icke-spridningsavtal som vi nu skall ratificera inte helt uppfyller detta krav. Balansen har förskjutits till de kärnvapenfria staternas nackdel. Å andra sidan kan Sverige som kärnvapenfri stat naturligtvis inte räkna med att kunna tvinga igenom sina önskemål i internationella sammanhang. Men vi har som fri nation rätt att uppställa kravet att kärnvapenmakternas monopol på kärn vapen inte skall leda till en allvarlig minskning av vår egen trygghet. Det är den vitala och den springande punkten i vår problematik. Både vår egen ställning och hela världens säkerhet är avhängiga härav. Ett icke-spridningsavtal får heller icke utgöra slutpunkten för arbetet på att få kärnvapnen under kontroll. Det måste vara inledningen till en kärnvapennedrustningsprocess. Det finns emellertid — och det bör öppet sägas ifrån — mycket som tyder på att kärnvapenmakterna är beredda att slå sig till ro med detta icke-spridningsfördrag, och det kan inte vara tillfredsställande för Sverige.

Utrikesutskottet har inte tillstyrkt vårt förslag i denna del. Utskottet uttalar att avtalets bestämmelser om extraordinära händelser skall tolkas på sådant sätt att det syftar på t.ex. om en annan stat i avtalspartens närhet förberett anskaffning av kärnvapen. Det kan däremot inte, menar utskottet, avse om en nu kärnvapenägande avtalspart underlåter att kungöra sina föreskrivna förpliktelser och tydligen inte ens om kärnvapenupprustningen fortsätter. Man kan naturligtvis fråga sig vad detta gör för skillnad när det gäller den kärnvapenlöses nationella säkerhet. Nu spelar det emellertid ingen större roll vilka avtalsparagrafer som åberopas i ett sådant här fall. Det väsentliga är att den svenska regeringen i samband med ratifikationen klart och kraftfullt understryker att Sverige i värnandet av sina högsta intressen även måste hävda kravet att avtalets förpliktelser i fråga om kärnvapennedrustningen verkligen blir fullgjorda. Vi anser att en sådan deklaration — som vi förutsätter på något sätt kommer att göras — gynnar oss själva, gynnar freden i världen och gynnar den fortsatta nedrustningen. Även vi på vårt håll yrkar därför ett klart bifall till utskottets hemställan om ratifikation av icke-spridningsfördraget.

Herr talman! Herr Holmberg ställde inget yrkande, och jag hade kanske inte heller väntat att han skulle göra det efter den diskussion som förts och det beslut som fattats i utrikesutskottet. Men jag är ändå litet förvånad över den mångordighet som präglade hans inlägg.

Herr talman! Det beslut vi nu står i begrepp att fatta innebär en stor händelse utrikespolitiskt sett. Utskottet kon 'staterar ju också att icke-spridningsfördraget är det mest betydelsefulla framsteget på rustningskontrollens område sedan 1963 års fördrag om förbud mot kärnvapenprov i atmosfären, i yttre rymden och under vatten. Detta är en framgång för de svenska strävandena på nedrustningens och rustningskontrollens område. Det är just det som jag finner anledning att riksdagen starkt betonar. Utskottet säger också i fortsättningen: »En svensk ratifikation skulle stå i överensstämmelse med Sveriges allmänna politik att verka för avspänning, nedrustningskon troll och nedrustning.> Även den satsen bör spikas och föras ut.

Jag har, herr talman, begärt ordet för att understryka vilket betydelsefullt beslut andra kammaren nu står inför. Jag yrkar bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! Under de diskussioner som förts i anslutning till författningsändringarna har även frågan om den gemensamma valdagen stått i blickpunkten. Den mest vägande kritiken har gällt att den kan medföra att de kommunala frågorna och den kommunalpolitiska debatten mer eller mindre kommer bort i skuggan av rikspolitiken. Den risken finns, och det ankommer på partierna att sköta den kommunalpolitiska informationen på bästa sätt. Kritiken har också gällt själva valet. Inom de flesta kommunerna blir det tre val samtidigt. Härmed följer ökade risker för fellagda valsedlar och större svårigheter för vissa väljare att klara proceduren. Man får nog räkna med risken att vissa väljare på grund av att de känner osäkerhet inför det nya i 1970 års val överväger att inte rösta. Jag hoppas att upplysningskampanjen skall eliminera sådana risker. Det förslag som är framlagt gäller mest själva genomförandet av valet. Alla är ense om att allt bör göras för att det skall gå så bra som möjligt. Förslagen i propositionen har alltså i allt väsentligt kunnat tillstyrkas av konstitutionsutskottet. På en punkt har det dock uppstått delade meningar, nämligen när det gäller frågan huruvida man skall göra något uppehåll i valförrättningen eller inte samt när det gäller tiden för valförrättningens avslutande. Under årens lopp har olika bestämmelser gällt om uppehåll under valförrättningen. Senast har ett uppehåll mellan kl. 11 och kl. 13 varit obligatoriskt. Detta har visat sig vara en bra ordning som på ett rimligt sätt tillmötesgått olika önskemål. Gudstjänsttiderna har åtminstone i viss utsträckning kunnat anpassas efter dessa klockslag, valförrättarna har fått en välbehövlig paus i arbetet, 0. s. v. Att samma tider gällt i alla valdistrikt har underlättat informationen till väljarna. Nu föreslås i pro positionen att något uppehåll inte skall göras; valförrättningen skall alltså pågå från kl. 8 på morgonen till kl. 21 på kvällen. Vissa undantag kan visserligen medges av länsstyrelserna, men goda skäl kan anföras för att man endast i undantagsfall skall avvika från vad som normalt gäller. Någon större svårighet att klara valet med det tidigare uppehållet har ej märkts. Frågan blir då om valet 1970 kommer att bli så mycket mera tidskrävande att uppehållet därför måste slopas. Motionärer och reservanter menar att ett uppehåll av olika skäl är synnerligen välmotiverat. I reservationen har föreslagits att uppehållet skulle begränsas till en timme, nämligen mellan kl. 11 och kl. 12. Därmed skulle de mest angelägna skälen för uppehållet kunna tillgodoses och inskränkningen i tiden för valförrättningen bli mindre. För valförrättarna blir det ändå en synnerligen ansträngande dag; först valförrättningen mellan kl. 8 och kl. 21 och därefter sammanräkningen av de tre olika valen.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

Herr talman! Valförfarandet kommer vid 1970 års val att bli föremål för stora förändringar. Skillnaden mellan detta och tidigare års val blir väsentlig, eftersom vi nu kommer att förrätta val till tre olika instanser samtidigt: riksdag, landsting och kommunalfullmäktige. För att underlätta särskiljandet trycks valsedlarna i tre färger: gula för riksdagsval, blå för landstingsval och vita för kommunalfullmäktigeval. Alla valen kommer att äga rum på en gemensam valdag, en ordning som vi i princip motsatt oss men som vi varit tvungna att godta som en kompromiss för att få den stora grundlagsreformen med bl.a. en enkammarriksdag genomförd. Själva valproceduren kommer genom trevalskombinationen att bli utsatt för stora påfrestningar. Den valtekniska utredningen hade i sitt betänkande »Ny valteknik> lagt fram förslag till ett nytt valtekniskt förfarande med maskinella hjälpmedel. Det visade sig emellertid omöjligt att få fram detta material till 1970 års val, varför vi i detsamma får nöja oss med förenklingar i det nuvarande systemet. Sålunda har man bl.a. kunnat minska antalet tilltänkta kuverttyper för samtliga val från 15 till 4. Den enhetliga typen av valkuvert skall få de två nedersta hörnen avskurna för att valsedelsfärgen skall kunna ses och kuvertet omedelbart kunna hänföras till rätt val. I det stora problemkomplexet, där ett stort antal motioner väckts, avseende elva olika avsnitt, ber jag, herr talman, att få ta upp endast några få frågor, nämligen sådana där reservationer avgivits och sådana där jag själv ber att få anlägga några synpunkter. I motionsgruppen 3 enligt konstitutionsutskottets uppläggning i utlåtandet nr 50 har det väckts trepartimotioner i anledning av departementschefens förslag att ta bort den obligatoriska stängningen av vallokalerna under tiden kl. 11—13. Enligt gammal vedertagen ordning har man hittills sökt hålla söndagens ordinarie gudstjänsttid fri från offentlig, icke absolut nödvändig verksamhet. Det är dock inte bara religiösa skäl man kan anföra för detta; även valförrättningsdelegerade och andra, exempelvis valsedelsutdelare, behöver någon fristund. Eftersom man i detta fall är osäker, bl.a. beträffande tillströmningen av väljare, har vi i reservationen nr 2 knappat in uppehållet till en timme, alltså kl. 11-12. Oftast är högmässan eller förmiddagsgudstjänsten slut efter ungefär en timme. I samband därmed — alltså före eller efter gudstjänsten — skulle också många, inte minst i glesbygder, kunna begagna tillfället att rösta.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 Det är tydligt att många smärre kommuner, kanske också vissa städer, inte har behov av att hålla på längre än till kl. 20. Länsstyrelserna skall ju också kunna lämna medgivanden i denna riktning. För detta val, som i viss mening blir ett försöksval, är jag tveksam om att tillstyrka generell stängning redan kl. 20, varom min blanka reservation bär vittne. Reservationen 1 avser ett tillstyrkande av motionerna i gruppen 9 i fråga om återbetalning av valkostnader. Om sådant förskott erlagts av annan än behörig företrädare för ett parti, skulle enligt utskottsmajoriteten återbetalning lika fullt göras till partiet. Det måste anses förenligt med allmänna rättsprinciper att sådan återbetalning bör erläggas till den som verkligen kan styrka att han verkställt inbetalningen i fråga. Jag yrkar därför bifall till reservationen 1. I motionsgruppen 4 tas upp frågan om valförrättning på annan dag än söndag, ävensom frågorna om att ha tvådagarsval. I nuvarande situation kan man enligt min mening inte gå in för detta förslag. Efter 1970 års val bör det emellertid kunna tas upp till eventuell prövning. Det är förvisso riktigt att en dag i veckan kan präglas av, som motionärerna skriver, stillhet, möjlighet till hemliv och familjegemenskap. Det i propositionen framförda förslaget att valsedelskuverten inte skall tillslutas har väckt åtskillig gensaga, bl.a. i motioner under punkterna 5 och 9. Den valhemlighet som vi så länge haft i vårt land måste förvisso helt och fullt bevaras och värnas. Väljaren skall inte ens kunna misstänka att valhemligheten är i fara. Då nu definitivt besked om möjligheterna att få fram tillslutbara kuvert med inlagda snören lämnats, har saken kommit i ett annat läge. Utskottet, vars mening jag i detta fall delar, har förklarat att valkuverten skall kunna tillslutas, vilket alltså blir regel. Skyldighet att tillsluta dem bör dock inte föreskrivas. Föreskrifter för tillslutbara kuvert kan utfärdas med stöd av 12 § i lagen. Jag ber, herr talman, att få yrka bifall till reservationerna 1 och 2 och biträder i övrigt utskottets förslag.

Herr talman! Med hänsyn till den information som herrar Larsson i Luttra och Nelander har lämnat kan jag begränsa mig till några kommentarer till de större frågorna i utskottsutlåtandet. Vad beträffar valsedelskostnaderna innebär propositionen att parti, som blivit representerat i den församling som valet gäller, gratis erhåller valsedlar upp till ett antal som motsvarar fem gånger antalet röstberättigade. Nu avser reservationen 1 inte den frågan som vi tidigare har varit överens om. Som herr Nelander berörde har bestämmelserna beträffande återbetalning av förskott som gäller eventuella särlistor inte blivit riktigt bra. Departemenetschefen anser att återbetalning bör ske till partiet. Vi har i reservationen anfört att återbetalning bör ske till den som har gjort inbetalningen, och jag yrkar bifall till reservationen 1. Jag vill sedan anföra skälen till att jag inte har undertecknat reservationen 2. Jag har förståelse för motionärernas motiv, nämligen att man bör respektera högmässotiden under söndagen och således även i fortsättningen hålla vallokalerna stängda ett par timmar. Vilka kan då skälen till min inställning vara? Ja, traditionen att söndagens högmässor landet runt börjar kl. 11 har faktiskt brutits för flera år sedan, och numera förekommer gudstjänster under helgerna vid så skilda tidpunkter att argumentet om respekt för högmässotiden inte längre är bärande. Det är möjligt att vi kan lösa problemet — inte till 1970, men till därpå följande val — genom att införa s.k. tvådagarsval. I Norge börjar man valet på söndagen kl. 13 och har på det sättet löst frågan om högmässohelgden. Här har redan anförts ytterligare ett skäl, nämligen att valförrättarna bör få tillfälle att vila sig. Vi missunnar dem naturligtvis inte en välbehövlig paus, men jag undrar om det inte går lättare att klara saken genom att utöka antalet valförrättare. Ledamöter från samtliga partier har i två motionspar anfört starka skäl för att vallokalerna bör stängas redan kl. 20. Det är av stort intresse att valresultatet så snart som möjligt kan förmedlas ut till väljarna, och en bestämmelse om att vallokalerna skall stängas kl. 20 i stället för 21 skulle underlätta verksamheten för alla massmedia som förmedlar nyheter. Det bör påpekas att stängningen kl. 21 innebär alldeles speciella svårigheter för dagstidningarna. Jag yrkar således bifall till reservationen 3. Vidare ber jag att få påpeka för kammarens ledamöter att det under utskottsbehandlingen framlagts ett förslag till förändring i vad som i propositionen föreslagits beträffande valkuverten. Om förslaget i propositionen hade blivit riksdagens beslut i dag, hade vi faktiskt tummat på den gamla principen om hel och full valhemlighet. Vi skulle nämligen ha fått valkuvert som inte kunde tillslutas på det gamla sättet.

Jag hälsar med största tillfredsställelse, att det har visat sig möjligt att åstadkomma denna förändring.

Herr talman! Man får med glädje hälsa det förhållandet att valtekniken förenklas inför 1970 års val, eftersom detta val, som tidigare talare här framhållit, kommer att bli mera komplicerat än tidigare val. 1970 kommer nämligen i de flesta kommuner tre val att samtidigt äga rum. Därför är det tillfredsställande att valtekniken har kunnat rationaliseras enligt det förslag som framlagts i propositionen.

Jag tycker att det är något av ett underbetyg för svenskt näringsliv, att företagen inte på den tid som återstår fram till 1970 års val kan konstruera och producera sådana valboxar. För valförrättarna och jag tror även för väljarna hade det varit väsentligt enklare, om en sådan utrustning hade förelegat vid valet. å andra sidan är det självklart, att Kungl. Maj:t inte kan satsa på ett system, beträffande vilket det inte finns garantier för att utrustningen är klar till valet 1970. Man får därför ha förståelse för justitieministerns beslut i denna fråga. Jag vill samtidigt konstatera att det inte bara är valtekniken i detta avseende som har förenklats inför 1970 års val. även poströstningsförfarandet har avsevärt förenklats. Det är ju ett ganska radikalt förslag, som vi har att ta ställning till i fråga om poströstningsförfarandet. Det innebär, att man har rätt att poströsta var som helst i landet, alltså även i sin hemkommun. Låt mig, herr talman, uttrycka den förhoppningen att inte alltför många väljare kommer att utnyttja denna möjlighet. Annars får ju pressens och massmedias representanter ännu sämre siffror att redovisa på valnatten för sina läsare, tittare och lyssnare. Jag konstaterar med glädje att det skett förenklingar i det här sammanhanget och noterar också med tillfredsställelse att det blir poströstningsförfarande på ålderdomshem och vårdinrättningar. Därigenom har det för många som tidigare haft svårt att rösta skapats möjligheter att delta i 1970 års val. Låt mig uttrycka förhoppningen att den generositet som postverket visat kommer att finnas kvar även vid förhandlingarna med valnämnderna och de lokala skattemyndigheterna om inrättande av poströstningsanstalter på vårdinrättningar och ålderdomshem.

Det har också uttryckts en viss misstro mot ombudsröstningsinstitutet = eftersom = ett visst missbruk kan ha förekommit. Genom den här åtgärden försvinner grunderna för misstänksamheten, och endast i nödfall behöver ombudsröstning genom vårdare tillgripas. Det finns emellertid en liten grupp som inte har denna möjlighet, nämligen gamla, sjuka och handikappade som vistas hos anhöriga på annan ort än där de är röstberättigade. Dessa personer kan inte själva ta sig till vallokalen, och om de genom sin vårdare eller någon anhörig skall avlämna valsedeln, måste vederbörande bege sig till den röstberättigades hemkommun för att göra detta. En person från Värmland som t.ex. vistas hos sina barn i Göteborg måste be något av barnen att på valdagen resa från Göteborg till orten i Värmland för att lämna valsedeln. Vi är några ledamöter som i en motion föreslagit att den här gruppen skulle kunna poströsta genom ombud på samma sätt som äkta make äger rätt att ombudsrösta på posten. Läser man konstitutionsutskottets utlåtande nr 50 kan man inte komma till någon annan slutsats då det gäller behandlingen av motionen än att den uppenbarligen inte har realbehandlats. Utskottet hänvisar nämligen till tidigare års behandling av liknande motionskrav, men situationen är ju en helt annan nu i och med att vi får poströstningsförfarande vid vårdanstalter och ålderdomshem där denna möjlighet tidigare icke förelegat utan endast ombudsröstning förekommit. Jag finner det därför beklagligt att konstitutionsutskottet inte tagit upp denna fråga till närmare behandling, ty allt som göras kan bör också göras för att bereda medborgarna möjlighet att delta i valet. Jag är ledamot av valnämnden i Göteborg och kan berätta att det vid 1968 års val kom massor av oroliga väljare som sade att de inte fick poströsta utan var tvungna att åka till den ena eller den andra orten för att avlämna valsedeln. På grund av den pågående urbaniseringen är det inte ovanligt att gamla och sjuka människor vistas hos anhöriga på annan ort än den där de är röstberättigade. Utskottet hänvisar till 1965 års valtekniska utredning och skriver att utredningen måste finna former för detta. Eftersom ett enigt utskott — om än på felaktiga premisser — avslagit vår motion skall jag inte ställa något yrkande, men jag hoppas att valtekniska utredningen tar upp denna fråga och föreslår en lösning likartad den vi skisserat i motionen. I reservationen 3 slutligen har krav framförts om att vallokalerna skall stängas kl. 20. Motivet härför är att valresultatet skulle framläggas så snabbt att det i sina huvuddrag kunde presenteras i morgontidningarna dagen efter. Jag tillhör själv den grupp som vill att valresultatet skall presenteras så snabbt som möjligt, och jag har därför beklagat att valtekniska utredningens ursprungliga förslag rörande någon form av maskinell valteknik inte kunde tilllämpas. När man nu inte kan få fram den nödvändiga apparaturen, är det dock mest angeläget att medborgarna får garantier för att de har möjlighet att rösta. Vi har i de stora städerna upplevt mycket långa köer vid vallokalerna, framför allt mellan kl. 20 och 21, i synnerhet under valdagar med vackert väder, då människorna varit ute vid sina fritidsoch sommarstugor. Det vore därför synnerligen beklagligt om vi nu helt plötsligt bestämde oss för att stänga vallokalerna kl. 20.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

Herr talman! Av de tidigare anförandena har kammarens ledamöter antagligen fått det intrycket att det inom utskottet råder ganska stor enighet om föreliggande förslag. Detta är också riktigt. Vi beklagar naturligtvis att det inte varit möjligt att förverkliga valtekniska utredningens tanke att genom hålkort och databehandling få en annan och bättre ordning till stånd. Föreliggande förslag får emellertid ses som ett provisorium. Kammarens ledamöter bör ha det i minnet, när man skall ta ställning till de reservationer som avgivits på vissa punkter. Förslaget innebär en reform som kommer att överarbetas, och en annan ordning kan förväntas redan vid nästkommande val Enligt vad vi kunnat finna ligger också alla de förslag som framförts inom ramen för en kommande reform. Vad som nu föreslås innebär förenklingar på en rad områden. I stället för de nuvarande 15 olika valkuverten kommer vi t.ex. att få bara 4. Den saken har också tidigare talare varit inne på. Av det anförande som herr Larsson i Luttra höll kunde man kanske få det intrycket att väljarna skulle få det svårare på valdagen med det nya systemet, men så är inte fallet. Det kommer tvärtom att bli enklare. Under alla förhållanden blir risken mindre än tidigare vad det gäller fellagda röstsedlar, detta trots att tre val skall genomföras samtidigt. Valsedlarna blir nämligen olikfärgade, och hörnen på valkuverten kommer att vara avklippta, vilket gör att valförrättarna kan se till att väljarna lämnar rätt valsedlar i de olika valboxarna. Det är som sagt bara på några punkter som en viss oenighet har rått, och jag vill i dessa stycken ansluta mig till utskottets skrivning. Vad först beträffar frågan om valsedelskostnaderna har någon talare tyckt att det är oriktigt, såsom departementschefen föreslår, att inte betala dessa till den som beställt valsedlarna. En annan ordning än den av statsrådet föreslagna skulle emellertid innebära en uppmuntran till upprättande av spränglistor, och hans förslag får ses ur detta perspektiv. Herr Nelander tog upp frågan om ett uppehåll under valförrättningen för kyrkobesök. Han föreslår i reservationen 2 att ett sådant uppehåll skall göras mellan kl. 11 och kl. 12. Jag tycker att herr Wennerfors på ett utmärkt sätt bemött herr Nelanders synpunkter i detta fall. Det har emellertid också framförts ett annat skäl, nämligen att valförrättarna borde beredas ett middagsuppehåll för att de skall få tillfälle till en viss avkoppling under dagen. Jag vill härvidlag förorda den av herr Wennerfors anförda lösningen att man utser fler valförrättare. Enligt det framlagda förslaget skall deras antal också utökas från tre till fyra, vilket möjliggör för vederbörande att få ett uppehåll i valförrättningen. I reservationen 3 har man tagit upp frågan om stängande av vallokalerna kl. 20. Jag har sympatier för denna tanke med hänsyn till de motiv som tidigare under debatten åberopats, nämligen att valresultatet dels genom radio och TV, dels genom pressen då kunde komma medborgarna till handa snabbare än vad som hittills varit fallet. Det har emellertid mot detta helt riktigt invänts att 1970 års val får ses som ett försöksval och att alla finesserna i valtekniska utredningens förslag icke kunnat förverkligas i detta sammanhang, varför det är lämpligast att avvakta utvecklingen på denna punkt. Jag har denna uppfattning, herr Hugosson, då jag inte har samma erfarenhet från valförrättningarna som man haft i Göteborg. Både i min hemstad och såvitt jag förstår även i en rad andra stora städer har tillströmningen under de allra sista timmarna på valdagen varit ganska ringa. Förhållandena kan emellertid vara olika på skilda håll i landet, och jag skall därför inte gå in på någon närmare polemik i detta avseende. Jag vill dock hänvisa till vad utskottet skrivit. Herr Hugosson har hemställt om att även sjuka som vistas på annan ort än hemorten och som har möjlighet att rösta genom vårdare skulle kunna få verkställa röstningen genom sin vårdare på postanstalt. Han gör gällande att utskottet inte har behandlat motionen.

Men det kvarstående problemet är ju på vilket sätt en vårdare skall kunna legitimera sig inför valförrättaren, och det har inom utskottet rått viss betänksamhet om denna kontroll skall överlåtas åt postanstalterna. I varje fall har vi i nuvarande läge inte ansett det tillrådligt att tillstyrka en sådan ändring av Kungl. Maj:ts förslag. Herr talman! Med dessa korta kommentarer till de gjorda inläggen ber jag att få yrka bifall till konstitutionsutskottets hemställan.

Herr talman! Det är beklagligt att konstitutionsutskottet hade så ont om tid att utskottet inte kunde utforma den enkla lagtext som skulle erfordras för att möjliggöra ombudsröstning på posten för dessa sjuka och handikappade. Jag tror inte att detta kan vara ett reellt skäl för konstitutionsutskottet att avstyrka motionerna. Däremot kan jag ha en viss förståelse för det andra skälet som herr Adamsson anförde, nämligen legitimationen inför valförrättaren. Men jag förde ju i mitt första anförande fram exemplet att en person från en kommun i Värmland bor hos sina barn i Göteborg och att sonen på valdagen åker upp från Göteborg till kommunen i Värmland och avlämnar valsedelsförsändelsen. Det är helt i enlighet med gällande regler. Då frågar jag mig: Är det inte lika svårt för valförrättaren i Värmland att avgöra huruvida den person som kommer från Göteborg är en vårdare eller en anhörig som enligt lagen äger rätt att avlämna denna valsedelsförsändelse? Jag tror att det t.o.m. kunde vara enklare för postfunktionären på den ort där personen i fråga vistas att klara av denna identifikation än det är för valförrättaren i den kommun där vederbörande själv skall avlämna sin valsedel.

Herr talman! Om det är så enkelt att skriva denna lagtext undrar man ju varför herr Hugosson inte själv fogat ett förslag till lagtext till motionsparet. Men vi skall väl inte tvista om den saken, ty det som för oss inom utskottet varit avgörande är att vi i detta läge, då man ändå får röra sig med ett provisorium, icke vågat ytterligare belasta postverket. Det är väl svårt att med bestämdhet uttala sig om vilket som är enklast: att identifiera väljaren eller vårdaren. Jag ger gärna herr Hugosson rätt i att det kan förekomma fall då det är ganska svårt att avgöra huruvida det är fråga om en vårdare. Vi har ändå vid tidigare behandling av denna fråga funnit att de bästa garantierna ges om det är valnämnden som övervakar valförrättningen.
Herr talman! Herr Adamsson säger att man icke velat belasta postverket i detta avseende. Av propositionen framgår emellertid att postverket har visat stor generositet i fråga om att öppna poströstningsanstalter på vårdinrättningar och på ålderdomshem. Detta är att hälsa med stor tillfredsställelse, och genom sådana åtgärder blir också den grupp vi talar om, herr Adamsson, mycket liten. Men fördenskull får man inte glömma bort den gruppen. Jag tror inte att det skulle bli någon särskilt stor belastning för postverket ifall man nu införde denna möjlighet till poströstning. Men jag hoppas i varje fall att frågan skall kunna lösas till 1973 års val.

Herr talman! Vi är väl alla överens om värdet av ett högt valdeltagande inom ramen för en representativ demokrati. Jag är självfallet anhängare av de åtgärder som föreslås i justitieministerns proposition, vilka strävar efter att trygga ett smidigt och snabbt valförrättande vid 1970 års val. Jag välkomnar också de två timmarnas förlängning på förmiddagen av vallokalernas öppethållande. Detta är en riktig reform. När jag med några andrakammarledamöter har lagt fram en fyrpartimotion, kan man säga att denna delvis utgått från ett begränsat perspektiv. Flertalet av oss har på olika sätt anknytning till dagspressen. Själv har jag 20 års erfarenhet som politisk skribent, och jag har val efter val upplevt plågan att för de tidigare upplagorna skriva ledare byggda på ett ofullständigt material. Jag har tvingats att acceptera att lämna en ofta snedvriden information till allmänheten. Misstag har också förekommit i skilda sammanhang på nyhetssidorna. Från år 1948 minns vi rubriken på Dagens Nyheters första sida »Socialistiska majoriteten undanröjd». Jag vill betona att denna rubrik inte behövde vara uttryck för ett politiskt önsketänkande; den kan helt enkelt ha sammanhängt med att journalisten hade fått arbeta med ett ofullständigt röstmaterial när han skulle lägga fram nyheten om valet. Så som rapporteringen sker i dag upplever man att största delen av de fyra miljonerna dagstidningsexemplaren dagen efter valet innehåller en felaktig information om vad som skett vid valet. Vi anser alltså att man bör försöka att underlätta för massmedia att rapportera. Det är därför kravet uppstår att vallokalerna skall kunna stängas kl. 20. Utskottet säger nu att detta skulle innebära en ändring som skulle öka de praktiska svårigheterna i samband med valet, i synnerhet som det nu kommer att hållas tre val på en gång. Jag vill inte bagatellisera dessa svårigheter, men den totala öppettiden för vallokalerna har blivit längre genom det förslag som framlagts; förlägningen blir minst två timmar, många gånger tre, fyra. Jag vill erinra herr Hugosson om att man i många tätortsdistrikt i vanliga fall öppnar vallokalerna kl. 9. Genom att de nu obligatoriskt kommer att öppnas kl. 8 ges bättre möjligheter till röstningsdeltagande. Åtminstone tidigare förekom det ett middagsuppehåll mellan kl. 15 och 17 eller kl. 17 och 19. Även med en tidigare stängning av vallokalerna än vad regeringsförslaget innebär, nämligen kl. 21, skulle väljarna få en betydligt längre tid till sitt förfogande. Jag vill betona att en tidigare stängning här inte kan anses vara ett sekundärt intresse. Informationens värde står och faller i hög grad med möjligheten att få fram materialet i god tid. Detta gäller inte bara dagspressen utan också den stora allmänhet som valvakar framför sina TV och radioapparater. Det innebär en olycklig tidsspillan att behöva sätta till halva natten för att få veta hur valet har gått. Om valdagen avslutas kl. 20 skulle alla massmedia få en chans att tillhandahålla en mera tillförlitlig information om valutslaget, och detta skulle kunna göras inom en från allmänhetens synpunkt rimlig tid. Med den motiveringen vill jag yrka bifall till reservationen 3.

Herr talman! I motionen II: 1274 har vi hemställt om en bestämmelse att vallokalerna skall vara stängda två timmar mitt på dagen. Som bekant har motionen avstyrkts, men i reservationen 2 framför några av konstitutionsutskottets ledamöter kompromissförslaget att valet skall upphöra en timme, nämligen kl. 11—212. Jag yrkar bifall till denna reservation. Det förefaller mig otroligt att någon skada skulle ha varit skedd, om den tretton timmar långa valdagen hade kortats av till elva timmar. På de allra fles ta platser är den tiden mer än nog. Jag blev faktiskt lätt chockad när herr Svensson i Eskilstuna kallade slopandet av öppethållandet mitt på dagen en reform. En förändring är det, men en reform är väl för mycket sagt. Jag ser 1 det ordet någonting som av alla anses positivt. Ytterligare skulle jag vilja framföra som min åsikt att ett stort antal av väljarna torde ha den uppfattningen, att det inte är bara en gammal utan också en god sed att man stillar sig under högmässotid. Det är t.o.m. antagligt att de flesta människor här i landet tycker om, att söndagen har den rytm den haft med ett par stilla timmar mitt på dagen, och att valdagen inte bör utgöra något undantag. Jag beklagar att den lagstiftande församlingen inte tycks uppfatta denna önskan hos medborgarna och inte inser dess betydelse i vår oroliga tid med dess tilltagande stress och jäkt. Gentemot ett par av talarna, som har invänt att högmässan inte längre alltid hålls kl. 11, vill jag gärna framhålla att i det övervägande antalet kyrkor och frikyrkor är nog alltfort kl. 11 gudstjänsttid på söndagen. Någon gång är det kanske kl. 10 eller tidigare, t.ex. under semestertid och där prästen har flera församlingar och måste hålla flera högmässor. Åtminstone i norra delen av Sverige torde det dock vara oerhört sällsynt att högmässan eller förmiddagsgudstjänsten — vad man nu kallar den — hålls annan tid än kl. 11. I motsats till herr Hugosson anser jag att valen kunde avslutas kl. 20, och jag ansluter mig även till reservationen 3. Låt mig därtill, herr talman, förklara att jag anser att de allmänna valen bör fördelas på två dagar; jag har framfört den åsikten vid tidigare riksdagar. I motionen II: 1277 begär vi tre motionärer en snabb utredning om möjligheten att vid valen 1970 pröva ett sådant förfarande att väljarna får rösta under två dagar. Motionen har inte kunnat tillstyrkas. Jag förstår att det rent tekniskt kunnat anses svårt att ordna saken nu, när det inte är mer än nio månader kvar till valen, men jag har den övertygelsen att denna reform måste komma. Det finns ett flertal länder som har val bara på en vardag och flera andra som har val på en söndag och en vardag. Även vårt land måste komma därhän att en ändring sker, och vi motionärer lovar att återkomma i saken ett annat år. För min del tror jag att man kunde tänka sig att valen ägde rum på kvällstid på fredagen och hela lördagen. De som ville ha hela sin weekend fri skulle då kunna rösta på fredagskvällen. Jag är förvissad om att detta skulle betyda ökad tillslutning, och vi vill ju alla att soffliggarpartiet decimeras. Någon talare sade förut i dag att allt som göras kan skall göras för att få medborgarna att delta i valen. Jag tror att denna anordning med val på fredagskvällen efter arbetets slut samt på lördagen skulle bidra till ett ökat valdeltagande. För dagen har jag i denna fråga intet yrkande.
Herr talman! Jag tyckte mig uppfatta att herr Nilsson i Agnäs yrkade bifall dels till reservationen 2, dels till reservationen 3. Jag vill fästa kammarens uppmärksamhet på att ett bifall till båda dessa reservationer innebär — Ssåsom står att läsa strax under en blank reservation på s. 15 i utskottets utlåtande — att valtiden blir två timmar kortare än vad som föreslås i propositionen. Jag beklagar att den typografiska utformningen av s. 15 lätt ger intrycket att den blanka reservationen innehåller den mening som följer efter namnen; det är ett tekniskt missöde som jag passar på tillfället att upplysa kammaren om. Herr Nilsson i Agnäs tog upp frågan om högmässotiden.

Herr talman! Beträffande de valtekniska frågor som behandlas i konstitutionsutskottets utlåtande nr 50 skall jag be att få göra några kommentarer till 7 och 8 §§ i förslaget till lag om de allmänna valen den 20 september 1970. Här finns en tendens som liknar den som har kommit till uttryck i fråga om det kommunala partistödet, valkretsindelningen och liknande frågor: att utforma bestämmelser som slår vakt om de s.k. etablerade partierna, närmare bestämt de dominerande partierna. Man kan t.o.m. tala om en skärpning av denna tendens. Kommuner och landsting kunde tidigare besluta att bekosta partiernas valsedelstryck utifrån angivna bestämmelser om att kostnadsfritt tillhandahålla valsedlar för medborgarna. Kommunerna och landstingen utnyttjade också denna möjlighet. Landstingen gjorde detta utan att utfärda mot någon person eller något parti diskriminerande bestämmelser. Det förslag som nu föreligger får giltighet inte bara för riksdagen utan även för kommuner och landsting. I 7 § stadgas att valsedlar kostnadsfritt skall tillhandahållas parti som är representerat i den församling valet gäller. Och i 8 8 tillfogas att bestämmelserna även skall gälla parti som genom valet blir representerat. Vad innebär då dessa förslag till stadganden? Jag förstår att man gärna vill anföra argumentet att uppkomsten av nya partibildningar inte bör främjas — det har vi fått höra i många andra sammanhang. Men är inte förhållandet detta, att ett parti kan vara representerat här i riksdagen men däremot inte i något eller några landstingskretsar eller kommuner. Finns det någon vettig anledning att undanta ett sådant parti från förmånen av kostnadsfria valsedlar i de valkretsar varom det här är fråga. Borde inte konsekvensen vara att man även berövar ett sådant parti den brukliga tilldelningen av valkuvert? Det räcker med att man ställer den frågan för att orimligheten skall framstå i öppen dag. När en lag stiftas med generell giltighet för samtliga val, borde inte lagtexten innehålla detaljer som utgör en pekpinne för landsting och kommuner. Rent principiellt anser vi att alla i valen deltagande partier skall ha förmånen av kostnadsfria valsedlar.

För vår del kan vi inte godkänna en sådan utformning. Vi tror att riksdagen blir tvungen att snarast möjligt revidera denna bestämmelse.

Herr talman! Eftersom jag vet att statsrådet kommer att gå upp i debatten efter mig, skall jag nu inte beröra någonting av det som fru Ryding närmast tog upp utan bara ta upp ett par punkter som tidigare diskuterats under dagens debatt. Valet 1970 kommer vad valförrättningen beträffar att innehålla många nyheter jämfört med tidigare val. Det blir tre val samtidigt, vi får valsedlar i färg och en annan typ av kuvert och vi går ifrån det generella uppehållet mellan klockan 11 och 13. Det är några detaljer i det hela. Jag tror dock att förslaget, även om det kan förefalla innehålla många nyheter, skall innebära förenklingar av betydelse för väljarna. Jag skall givetvis inte nu ta tiden i anspråk för att beröra alla de olika punkterna utan skall endast ta upp ett par av dem. Bl. a. herr Nelander tog upp valhemligheten och kravet på att kuverten skall kunna tillslutas. De kuvert vi tidigare haft har enligt min mening varit mycket besvärliga; speciellt har det varit svårt för äldre människor att få ner valsedeln i den trånga öppningen. Jag har varit betänkt på att motionera om en ny typ av valkuvert. Nu får vi det, och jag var för egen del helt tillfredsställd med propositionens förslag i det avseendet. Det sägs klart ifrån i propositionen, att trots att kuverten inte skulle tillslutas, så har kuverttillverkaren försäkrat att kuverten likväl på ett helt tillfredsställande sätt skyddar valhemligheten. Under utskottsbehandlingen har det ingått uppgifter om att kuverten skall hinna tillverkas med både snöre och förslutningsmöjlighet. Jag kan inte nu uttala mig om huruvida den typen av kuvert blir lika svårhanterlig som de tidigare kuverten. De nya kuverten blir ju något större, och det kanske kan underlätta. Jag har i varje fall accepterat detta för närvarande, därför att det i utskottets utlåtande ändå sägs ifrån, att det inte blir något krav på tillslutning av kuverten. Utskottet säger nämligen på s. 10 i sitt utlåtande: »Någon skyldighet att tillsluta kuverten bör dock inte föreskrivas. Att ett kuvert avlämnats i helt eller delvis icke tillslutet skick bör sålunda inte få föranleda att valsedeln kasseras.» Som jag nämnde har det framkommit att kuverten kommer att tillverkas på ett sådant sätt att de på ett helt till fredsställande sätt skyddar valhemligheten. Det är tillräckligt för mig. Jag vill förenkla det för väljaren i den mån det är möjligt, och jag tror inte att valhemligheten skall bli lidande på det. Beträffande uppehållet mellan kl. 11 och kl. 12 — eller mellan kl. 11 och kl. 13 som motionärerna föreslagit — finner jag det tillfredsställande att uppehållet slopas. Det underlättar för många människor, särskilt i glesbygden där vallokalerna ligger i centrum i närheten av kyrkan. Jag har exempel på att människor, som valt att först gå i högmässan och sedan rösta eller som tänkt sig att först rösta och sedan gå i högmässan och kommit något för sent för att hinna till vallokalen före kl. 11, inte haft möjlighet att invänta vallokalernas öppnande igen. Jag har alltså en helt annan uppfattning om vallokalernas läge i förhållande till kyrkorna än motionärerna, som säger att vallokalerna i glesbygden ligger långt ifrån kyrkan. Det gjorde de tidigare, men nu har man i stor utsträckning lagt dem i centrum. Beträffande valförrättarnas behov av vila tror jag att de förstår att ordna också den detaljen. Herr talman! I väntan på den slutliga utformningen av valförrättningen anser jag det föreliggande förslaget tillfredsställande och yrkar bifall till utskottets hemställan.
Herr talman! Jag skulle med några ord vilja komplettera vad utskottets talesman här har anfört. När det gäller reservationen 1 beträffande ersättning för valsedelskostnader vill jag framhålla att det finns en aspekt på detta som inte har framförts här i debatten. Det är nämligen så att ett bifall till reservationen skulle göra det utomordentligt svårt för att inte säga omöjligt att lösa problemet med återbetalningen. Det sammanhänger med följande. Enligt gällande regler om val till riksdagen skall valsedel med partibeteckning för registrering av parti som första namn ha namnet på en för partiet anmäld kandidat. Det är bestämmelsen i 59 § femte stycket. Om detta inte är fallet betraktas alla namnen som obefintliga men sedeln tillgodoräknas det angivna partiet. Med hänsyn till den refererade regeln i 59 8 blir det omöjligt att säga vilken verkan en spränglista haft. Någon motsvarande regel finns visserligen inte för kommunalvalens del, men det framstår som olämpligt att ha olika regler i detta hänseende för de olika valen. Jag skulle också vilja säga något om reservationen 2 beträffande det obligatoriska uppehållet i valförrättningen. Reservanterna föreslår ett sådant uppehåll mellan kl. 11 och kl. 12. Jag utgår ifrån att reservanterna inte bara tänkt på väljarna utan också på valförrättarna. Jag vill då säga att valförrättarna, om denna reservation skulle vinna bifall, i alla fall inte har någon möjlighet att övervara en gudstjänst som börjar kl. 11. De skall ju först försegla valurnan och ställa den i säkert förvar innan de får lämna vallokalen, och de skall vara tillbaka i vallokalen före förrättningens början kl. 12. Vad sedan beträffar reservationen 3 om att röstningen skulle avslutas kl. 20 vill jag framhålla att man naturligtvis i och för sig kan åberopa goda skäl för det från de utgångspunkter som angivits här i kammaren. Men man får nog ändå beakta att vi endast med tvekan har vågat oss på att föreslå att dessa val skall hållas på en och samma dag. Vi vet inte tillräckligt mycket om vilka besvärligheter som kan uppstå, och det gör att vi denna gång måste se till att vi har en tillräcklig marginal. Det är alltså rent praktiska överväganden som har lett till att man inte vågar sig på någon förkortning från kl. 21 till kl. 20.

Huvudregeln bör alltså vara att kuverten skall vara tillslutna. Gentemot fru Rydings argumentation skulle jag kunna anföra flera olika synpunkter. Man bör inte helt förringa invändningen om kostnaderna. Jag nöjer mig här med att hänvisa till vad en remissinstans har anfört. Det var valtekniska utredningen som föreslog denna konstruktion, som vann allmän anslutning bland remissinstanserna. En remissinstans uttalade att det inte skulle vara rimligt om ett litet parti utan mandat i ett län skulle kunna få valsedlar kostnadsfritt till ett antal som motsvarar fem gånger antalet röstberättigade.

Herr talman! Det är riktigt som statsrådet här har sagt att vi, när vi har förordat ett entimmesuppehåll mellan kl. 11 och 12, inte har tänkt på valförrättarna — de kan nog ändå inte få tillfälle att bevista gudstjänsten — utan har tänkt på väljarna. Hålls gudstjänsten kl. 11, passar entimmesuppehållet utmärkt — väljarna kan då rösta antingen före gudstjänsten eller efter. De bestämmelser om ersättning för valsedlarna som fru Ryding talade om är faktiskt förmånligare än partistödet, eftersom man får ersättning för valsedelskostnaderna i sådana fall då partiet blir representerat i vederbörande församling. Jag tror inte man kan sträcka sig längre i det avseendet.

Herr talman! Jag kan förstå de bevekelsegrunder som statsrådet anförde, men de stämmer inte. Det jag sade gäller inte bara ett litet parti, t.ex. mitt eget, utan det gäller också exempelvis centerpartiet, som är det största bor gerliga partiet här i kammaren. Detta parti kommer inte att få sina kostnader för valsedlar täckta vid stadsfullmäktigevalet i t.ex. Kiruna, eftersom centerpartiet inte har någon representant där och kanske inte heller kommer att få någon. Jag hävdar att bestämmelsen är orimlig och bör rättas till snarast möjligt.

Herr talman! Statsrevisorernas framställning angående förvaltningen av de kungl. slotten har behandlats av konstitutionsutskottet i dess utlåtande nr 51 och av statsutskottet i dess utlåtande nr 179. Det är av värde att kunna konstatera att båda utlåtandena har varit enhälliga och att det alltså är fastslaget, att den kungl. förvaltningen ligger under statsrevisorernas granskning. Riksmarskalksämbetet har haft en annan mening och Svenska Dagbladet har i en ganska lång tidningspolemik i denna fråga, som stötts av vissa moderata, ansett att det var löjeväckande, att statsrevisorerna tagit upp denna fråga. Man har också i Svenska Dagbladet gjort gällande att beslutet att ta upp denna fråga var ett resultat av en vänstervind. Om man har sett statsrevisorerna, tror jag inte att någon tror, att de faller. undan för någon vänstervind. Det är en ganska stabil och samhällsbevarande grupp. Man har också ifrågasatt omdömet hos statsrevisorernas ordförande, herr förste vice talmannen von Friesen, i denna fråga. Det utskottsutlåtande som nu här föreligger måste verka välgörande på alla dem som har rusat i väg i detta sammanhang. Det är av värde att kunna konstatera att en representant från denna kammare för de moderata, nämli gen herr Nilsson i Bästekille, icke var med om att reservera sig hos statsrevisorerna i detta ärende utan ansåg att frågan om revidering av förvaltningen av dessa slott inte hade något som helst att göra med en borgerlig inställning till monarkin och kungadömet. Jag tycker att han i detta sammanhang visat ett iskallt lugn, och det är av värde att kunna undanta honom från dem som hetsat i denna fråga. Denna hets har varit mycket otrevlig på grund av den jakt som etablerats på statsrevisorernas kansli. Detta påstås också vara påverkat av vänstervinden, vilket är lika horribelt som att statsrevisorerna själva skulle ha varit det i den här frågan. Just från kanslihåll föreligger nu en anmälan till pressens opinionsnämnd med anledning av Svenska Dagbladets polemik — det är väl någonting som vi är ganska ovana vid. Jag tror också att polemiken varit ganska ensidig; i varje fall står inte alla moderata bakom den. Nu har både statsutskottets och konstitutionsutskottets moderata ledamöter tagit avstånd från polemiken, och det hedrar dem. Meningen med mitt inlägg var bara att konstatera att statsrevisorerna tydligen har rätt att även ta upp dessa frågor till granskning. Enigheten härvidlag är nog mycket hälsosam med tanke på framtida beslut i just dessa spörsmål.

Herr talman! Det återstår nu bara drygt ett halvår av den försöksperiod för lokaliseringspolitiken som riksdagen beslutade om för fem år sedan. Från centerns sida har vi beklagat att riksdagen inte har kunnat acceptera förslag om att ta in flera komponenter i den försöksverksamhet som pågått. Vi hade då fått en mera allsidig belysning av vilka medel som givit goda resultat. Centern har år efter år lagt fram förslag härom, vilka emellertid har av visats. Om förslagen hade bifallits skulle givetvis mera pengar ha gått åt, men å andra sidan hade minskade kostnader för beredskapsarbeten, flyttningar och nyinvesteringar i inflyttningsorter samt ett bättre utnyttjande av samhällets investeringar i avflyttningsorter och större stabilitet i lokaliseringsföretagen uppnåtts. En genomgående erfarenhet under försökstiden har varit att ramen för lokaliseringsstödet varit för snäv. Den har behövt utökas. Riksdagen har tidigare beslutat om vidgningar av ramen, och därtill givit de administrativa organen möjlighet att dra över de ramar som för varje år har gällt. Redan första året yrkade centern på en utvidgning av ramen, men socialdemokraterna och de moderata, som under hela tiden har följts åt i denna fråga, har vid varje tillfälle ansett detta vara obehövligt. Efter någon tid har emellertid verkligheten visat att så inte var fallet, varför det visat sig nödvändigt att då och då vidga ramen. Dessa utvidgningar har senare visat sig överensstämma mycket bra med centerns tidigare förslag. Vid vårriksdagen rådde åter olika meningar mellan å ena sidan socialdemokrater och moderata och å andra sidan centerpartiet och folkpartiet. Riksdagen fastställde då ramen för lokaliseringsbidragen till 200 miljoner kronor och för lokaliseringslånen till 900 miljoner. I september i år gjorde arbetsmarknadsstyrelsen en framställning om en ytterligare ökning med totalt 150 miljoner, därav 50 miljoner för bidragsdelen och 100 miljoner för lånedelen. Motivet för denna framställning var att man nu såg ett klart ökat intresse för etableringar. Den bättre konjunkturen har haft sin betydelse. Dessutom hade den nya omständigheten tillkommit, att statsägda företag hade möjlighet att erhålla lokaliseringsstöd. Vidare får vi hoppas att det samarbete som etablerats mellan staten och Sveriges industriför bund skall ge resultat. Arbeismarknadsstyrelsens framställning om en ökning av lokaliseringsramen överensstämmer med den reservation som avgavs av folkpartiet och centern under vårriksdagen i år. Sedan september månad har emellertid åtskilligt hänt som gör att man i dag har anledning att ytterligare revidera och utöka ramen, vilket vi föreslår i vår reservation. Departementschefen delar enligt propositionen 150 nu arbetsmarknadsstyrelsens uppfattning liksom tydligen också vår uppfattning från i våras om att ramen måste utvidgas. Men departementschefen begränsar denna utvidgning till lånedelen och föreslår att låneramen skall vidgas till totalt 1 miljard kronor för femårsperioden. Departementschefen föreslår däremot ingen ändring av bidragsramen. Det är märkligt eftersom behovet av en vidgning i detta avseende av alla tecken att döma måste vara minst lika behövlig. För de flesta lokaliseringsobjekt erfordras såväl lån som bidrag. Om det saknas medel i endera avseendet försvåras och kanske till och med omöjliggörs lokaliseringen i fråga. Det framstår för oss helt klart att Kungl. Maj:ts nu av statsutskottets majoritet tillstyrkta förslag är otillfredsställande. Den 30 november, alltså för drygt 14 dagar sedan, återstod av ramen för lokaliseringsbidraget bara 18,4 miljoner kronor, och det räcker inte ens för att tillgodose det bidragsbehov som föreligger i anledning av de tillstyrkta lokaliseringsobjekt som nu väntar på avgörande i Kungl. Maj:ts kansli. Om inte nya medel tillföres, måste lokaliseringsverksamheten fördröjas under det halvår, som är kvar av försöksperioden. Det finns en uppenbar risk för att i vissa fall måste en del objekt som tidigare erhållit stöd gå miste om detta, varigenom lokaliseringen försämras under det sista halvåret av den femåriga försöksperioden, enligt utskottets förslag. Man kan av detta dra den slutsatsen, att socialdemokraterna endast motvilligt accepterar en aktiv lokaliseringspolitik. Man har under hela tiden bromsat, men man har ändå efter hand fått överge sina positioner och anpassa sig till verkligheten, som faktiskt rätt väl har överensstämt med de bedömningar som vi gjort i våra förslag. Jag vill peka på de allvarliga konsekvenser för främst skogslänen som en fördröjning av lokaliseringsverksamheten skulle innebära. En sådan skulle medföra en utökad avflyttning från det berörda området och en onödigt hög arbetslöshet. Detta överensstämmer inte med de många välvilliga uttalanden som tid efter annan gjorts från regeringspartiet om det intresse man har för att folk som bor i områdena i fråga om möjligt skall erhålla arbete där. Statsutskottets majoritet har inhämtat att Kungl. Maj:t under 1970 års vårriksdag kommer att lägga fram förslag om en vidgning av ramen för i varje fall lokaliseringsbidraget. Såsom jag tidigare sagt är det nu helt klart att ramen inte minst för lokaliseringsbidraget är helt otillräcklig. På Kungl. Maj:ts kansli ligger ansökningar om lokaliseringsobjekt, för vilkas genomförande det vid ett bifall skulle erfordras 26 968 000 kronor i lokaliseringsbidrag. Inom arbetsmarknadsstyrelsen och hos länsstyrelserna ligger ansökningar om objekt på 23 083 000 kronor. Totalt finns det alltså ansökningar om projekt på 50 551 000 kronor. Siffran för lånedelen av motsvarande objekt är 175 339 000 kronor. Dessutom är projekt på 142 milj.kr.nor aviserade. Det är alltså uppenbart att de medel som Kungl. Maj:t och utskottsmajoriteten nu rekommenderar riksdagen att besluta om är otillräckliga. Det märkliga är att man på den del som har största behovet av en ökning inte alls framlägger något förslag om en sådan. Jag vill än en gång säga att det är anmärkningsvärt att man så här motvil ligt accepterar en politik som alla i princip ändå har anslutit sig till.

Vi kan inte acceptera att riksdagen fattar beslut som innebär att det finns risker för att lokaliseringspolitiken skall försämras. Centern, som hela tiden har drivit på, anser att det finns synnerligen starka skäl för att i dag vidga ramen, så att den överensstämmer med de aktuella behoven. — Därmed skulle lokaliseringspolitiken under det sista halvåret av försöksperioden i varje fall inte behöva försämras. Jag tror inte att utskottsmajoriteten kan påstå att utskottets förslag, sådant det här föreligger, är tillräckligt för den tid som återstår. Herr talman! Med dessa ord ber jag att få yrka bifall till reservationerna 1 och 2.

Herr talman! Vi får väl nästa år på nytt ta upp hela den stora frågan om lokaliseringen. Beträffande den del av försöksperioden som nu förflutit kan vi konstatera att den på vissa områden inneburit förbättringar, men de förväntningar som vi hyste när detta beslut fattades har inte infriats. Lokaliseringen har i alltför stor utsträckning inriktats på områden som haft behov av hjälp men kanske inte det största behovet. Och i de områden av landet där det verkligen varit besvärligt har den under några år försöksvis förda lokaliseringspolitiken inte varit till den väntade nyttan. Vid utskottets utlåtande har fogats två reservationer. De baserar sig på en gemensam partimotion från folkpartiet och centerpartiet, vari begärts mera me del vad gäller både bidragen och låneramarna. Den första reservationen gäller bidragsdelen. Reservanterna begär liksom motionärerna en ökning med 50 miljoner kronor utöver vad som föreslås i propositionen. Dessa 50 miljoner har AMS tidigare begärt, men departementschefen tog ingen hänsyn därtill. Herr Nilsson i Tvärålund har tidigare från talarstolen redovisat hur man hittills förbrukat medlen och vad som kan väntas bli förbrukat. Det är alldeles uppenbart att de medel som står till förfogande är klart otillräckliga, och ett fasthållande vid denna medelsram skulle betyda att man lade direkta hinder i vägen för lokaliseringsobjekt. Den andra reservationen gäller lånedelen. Förhållandet härvidlag är detsamma som beträffande bidragsdelen. Departementschefen har visserligen bifallit arbetsmarknadsstyrelsens begäran om en ökning med 100 miljoner kronor, men sedan arbetsmarknadsstyrelsens framställning gjordes har en hel del ansökningar inkommit, och de föreslagna medien räcker inte. Reservanterna vill därför ha en ytterligare ökning med 100 miljoner kronor, och då är denna ökning ändå försiktigt tilltagen — det kan ifrågasättas om medlen ens efter en sådan höjning blir tillräckliga. Den ökning av antalet ansökningar som inträffat den allra senaste tiden har delvis förändrat läget sedan AMS gjorde sin framställning. Detta är nog också anledningen till att det ligger mera tyngd i de reservationer som är fogade till utskottets utlåtande, eftersom de baseras på betydligt färskare uppgifter. Vi får inte komma i den situationen att bristen på medel utgör ett hinder för lokalisering. Detta gäller framför allt Norrland, eftersom där föreligger ett skriande behov av att man verkligen får i gång företagsamheten. Bristen på sysselsättning är fortfarande det stora problemet, och inga hinder bör därför föreligga om man kan få objekt som vill lokalisera sig dit. Detta gäller också befintlig verksamhet, om denna kan utökas. Därmed kommer man också in på frågan om både bidrag och lån. Vi står i dag, herr talman, i ett läge där bristen på arbetskraft är besvärande i de mera överhettade områdena. De där befintliga företagen söker därför lösa sitt behov av arbetskraft genom att få folk att flytta från de områden där sysselsättningsläget är dåligt. Norrland har inte råd att få vidkännas en ytterligare avtappning av människor, om inte allvarliga skador skall uppstå för framtiden. Minskar befolkningsunderlaget för mycket försvinner även intresset för att lokalisera företag dit. Företagarna vet mycket väl att finns det ingen tillgång till arbetskraft i Norrland lär intresse från deras sida helt saknas för att förlägga företag dit. Statens insatser måste därför inriktas på att få en spridning av näringslivet på sådant sätt att företagen uppmuntras till en etablering, där människorna finns, och inte tvärtom. a Tillgången på lokaliseringsmedel betyder då mycket. är ramarna för snäva och detta får till följd att väntetider uppstår, kan detta medföra att påtänkta lokaliseringar av näringslivet inte kommer till stånd. Nu, när arbetslösheten är så pass besvärande som den är, har AMS knappast några andra möjligheter än att ytterligare påskynda utflyttningen från Norrland, om den inte har tillräckligt med medel för lokalisering av företag till områdena. Folk måste få sin försörjning, och det finns inga alternativ om inte sysselsättning kan ordnas på hemorten eller i dess närhet. Det enda återstående alternativet är att flytta dessa människor, vilket är en utveckling som vi absolut inte kan acceptera. Därför anser vi att anslagsramarna bör sättas på sådant sätt att inga hinder uppstår i form av fördröjande väntetider för den lokalisering av företag som stödområdena så innerligt väl behöver. Det gäller att ta till vara alla möjlighe ter till sysselsättning för de människor som kommit i kläm genom den rationalisering som skett inom de gamla basnäringarna och de därmed minskade arbetstillfällena. För snålt tilltagna ramar för den lokaliseringspolitik som riksdagen i princip fastslagit kan hindra önskvärda lokaliseringar. För att undvika detta bör därför medel ställas till förfogande. Man måste vara realistisk och ha denna fråga klar för sig. Man vet att de medel som finns jämte de som är föreslagna i propositionen inte är tillräckliga. Då får man inte lokaliseringen genomförd i den takt som man i princip ändå är ense om. Jag tycker nog att utskottet härvidlag varit litet för försiktigt. Om utskottsmajoriteten verkligen menat allvar med vad som sagts om att det gäller att få arbetstillfällen till dessa områden, måste den också dra konsekvenserna så att dessa arbetstillfällen inte bakvägen spolieras genom för snålt tilltagna ramar.

Herr talman! Jag tror inte att vi skall ta upp någon stor Norrlandsdebatt med anledning av herr Larssons i Umeå yttrande, ty vi är väl överens om att det behöver satsas på Norrland. Ingen kan undgå att konstatera att så också har gjorts under de gångna åren. Jag vill direkt koppla på det förhållandet att skillnaden mellan utskottsmajoritetens uppfattning och reservanternas på denna punkt är obetydlig. Det ligger mycket i herr Larssons i Umeå påpekande, att sedan AMS ingivit sina framställningar har mycket förändrats. Av den anledningen begär man alltså 100 miljoner kronor extra. Inom utskottsmajoriteten anser vi emellertid att det är lättare att bedöma detta förändrade läge under kommande vårriksdag än det är i dag, eftersom man kan hoppas att den högkonjunktur som nu råder skall leda fram till en ökad etablering i Norrland. I så fall kan ju på en ny tilläggsstat ytterligare medel anslås till lokaliseringspolitiken. Det framgår ganska klart av reservanternas resonemang — särskilt av herr Nilssons i Tvärålund — att de nog inte har så stort intresse för själva sakfrågan som för att försöka politisera hela lokaliseringsdebatten. Herr Nilsson försökte göra en historik över centerns framstötar i olika avseenden och gjorde gällande att den först hade föreslagit utökade medel, och sedan hade regeringen och den socialdemokratiska riksdagsmajoriteten kommit efter. Faktum är i alla fall, herr Nilsson, att det under hela denna femåriga försöksperiod icke har saknats medel. Det tycks mig därför vara ren politisk propaganda när herr Nilsson hävdar, att situationen bara bevisar att socialdemokratin motsätter sig lokaliseringspolitiken i alla sammanhang. Herr Nilsson får väl ändå tänka på att det har varit med en socialdemokratisk majoritet i denna kammare som hela lokaliseringspolitiken har tagit form och utvecklats. Jag har redan sagt att reservanter och utskottsmajoritet är överens om att lokaliseringsbidragen är knappa vid det innevarande budgetårets utgång, som är detsamma som den femåriga försöksperiodens utgång. Vi har också skrivit i vårt utlåtande: >Enligt vad utskottet erfarit övervägs inom Kungl. Maj:ts kansli förslag till 1970 års vårriksdag om en vidgning av bidragsramen.»> Det betyder att utskottsmajoriteten inte låser sig i detta sammanhang; vi vill helt enkelt fatta beslutet när vi har en klarare bild av det hela. När det gäller lokaliseringslånen anser herr Nilsson i Tvärålund att ramarna är något större. Jag blev under vårriksdagens lokaliseringsdebatt beskylld för att inte tro på AMS räknekonst i fråga om bidragen. I dag har AMS begärt 100 miljoner kronor, men strax dubblar reservanterna denna summa till 200 miljoner kronor. Jag vill inte beskylla herr Nilsson i Tvärålund för att inte tro på arbetsmarknadsstyrelsens räknekonst — det var inte han som anklagade mig, men det var en av hans partivänner — men nu rör det sig faktiskt om det anslag som arbetsmarknadsstyrelsen har begärt. Det är nämligen på dess grund som det i propositionen föreslås, vilket utskottsmajoriteten ansluter sig till, att lokaliseringslånen skall ökas med 100 miljoner kronor och alltså stiga till 1 miljard kronor. Här är det helt enkelt fråga om en tilläggsstat.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

Herr talman! Herr Fagerlund motiverade utskottsmajoritetens inställning med påståendet att det blir lättare att bedöma medelsbehovet 1970 än det är i dag. Naturligtvis kan man instämma i det. Redan i dag kan vi emellertid bedöma att de medel som utskottet föreslår är otillräckliga för att tillgodose ens det behov av medel som föreligger, om de objekt skulle bifallas om vilka tillstyrkta ansökningar har lämnats till Kungl. Maj:ts kansli. Det finns därför risk för att lokaliseringspolitiken försenas och arbetslösheten ökar. Arbetsmarknadsstyrelsen yrkade den 12 november att ramen för lokaliseringslånen skulle vidgas till 150 miljoner kronor. Om arbetsmarknadsstyrelsen i dag skrev en ny ansökan skulle jag tro att ett helt annat belopp skulle anges. Sedan i september har flera mycket stora projekt aviserats. Jag skall endast nämna ett av dem. I ett interpellationssvar till fru Marklund nämnde statsrådet Wickman att ASSI planerar ett mycket stort objekt, och i tidningarna har det talats om en investering på 90 miljoner kronor. Det föreslagna beloppet för lokaliseringslån motsvarar sålunda inte alls behovet. Vad vi påtalat är den njugghet som vi anser att regeringen visar när den inte ens vill tillgodose de behov som är akuta för dagen.

Herr talman! Herr Fagerlund åberopade arbetsmarknadsstyrelsens räknekonst. Om han åberopar den i fråga om lokaliseringslånen borde han också åberopa den i fråga om ökningen av bidragen med 50 miljoner kronor. Det stämmer litet dåligt om man åberopar AMS i den ena hälften av ärendet och glömmer AMS i den andra hälften.

Herr talman! Om alla de ansökningar som i dag finns inne skulle bifallas är medlen naturligtvis otillräckliga. Bedömningen är emellertid ännu inte gjord, och man vet inte vilka summor som kommer att beviljas när hänsyn tagits till alla de problem som finns. Jag tror att herr Nilsson i Tvärålund medger att det varit berättigat att avslå vissa ansökningar eftersom projekten inte har varit reellt underbyggda. Herr Nilsson i Tvärålund sade att om AMS i dag skulle bedöma läget skulle man komma fram till en helt annan summa. Det tvivlar jag inte på, men det kanske visar sig att AMS kommer fram till ytterligare en summa som vi får ta ställning till under vårriksdagen. Vi anser därför att vi nu skall besluta om det bidrag som för dagen är aktuellt — det är dock de sista sex månaderna av försöksperioden det gäller — och sedan kan vi göra en slutgiltig bedömning. Jag kritiserar ingen, herr Larsson i Umeå, men jag vänder mig mot att riktigheten i arbetsmarknadsstyrelsens äskanden tydligen inte får ifrågasättas. Jag förbehåller mig rätten att göra det även i fortsättningen.
Herr talman! Redan innan Kungl. Maj:t har tagit ställning till de av AMS tillstyrkta ansökningarna, varskor herr Fagerlund om att Kungl. Maj:t inte kommer att bifalla en del av dem. Om så blir fallet, är det kanske möjligt att de 6 å 7 miljoner kronor som nu saknas för att ansökningarna skall kunna bifallas, kan kompenseras på det sättet. Men om Kungl. Maj:t bifaller de av AMS tillstyrkta ansökningarna, saknas omkring 6 miljoner kronor i bidragsmedel. Det är väl ändå illavarslande när vi skall gå till beslut i dag; frågan är sannerligen akut. När det gäller realismen i ett belopp eller en ram som det kan fattas beslut om senare i vår, är det naturligtvis riktigt att bättre underlag dåmera föreligger, men det betyder inte att vi i dag bör besluta en ram som är otillräcklig för dagens akuta behov.

Herr talman! Jag vill bara säga att arbetsmarknadsstyrelsen har tillstyrkt ansökningarna utan att ta ställning till summan i de olika ansökningarna.

Herr talman! Jag skall inte lägga mig i diskussionen mellan de herrar som talat förut. Jag läser i utskottsutlåtandet på s. 8, att man inom Kungl. Maj:ts kansli överväger ett förslag till vårriksdagen om en vidgning av bidragsramen. Det tycker jag är bra, och jag förutsätter att så skall ske och kan därför stödja utskottets förslag. Men i går kväll hade inrikesministern och jag en debatt här i kammaren nästan på tu man hand — det är förklarligt en måndag. Då sade inrikesministern till mig att det aldrig saknas pengar, utan att det är gott om pengar. Inrikesministern sade inte ordagrant så, men kontentan av hans anförande var att vi har nog med medel men att vi inte har företag som vill etablera sig i Norrland och inte heller projekt; ansvaret är alltså inte regeringens, ty regeingen har alltid medel, utan ansvaret är företagsamhetens. Då blev jag alltså förd bakom ljuset. Jag skulle gärna vilja uppmana inrikesministern och regeringen att tänka sig för innan man i en debatt med en interpellant påstår att det alltid finns pengar om företagsamheten vill utsträcka sin verksamhet till norra delen av Sverige, när det faktiskt måste övervägas en vidgning av bidragsramen i fråga.

Herr talman! Jag vill i denna debatt endast beröra en sak som jag tycker sällan kommer fram, nämligen den psykologiska faktorn. Här säger herr Fagerlund — och det framförs ofta — att det finns pengar; det är bara företagarna vi väntar på. Men om företagarna inte är riktigt på det klara med att myndigheterna menar allvar, då etablerar man inte. Det är inte bara fråga om att etablera ett företag, utan man måste också se till att det finns service i ifrågavarande område. Det gäller Norrland, men det gäller även mindre orter på andra håll i landet. Jag vågar säga att positionerna har ändrats något under det senaste året. Anledningen till den ökade efterfrågan på lokaliseringsmedel i dag tror jag bland annat ligger på det psykologiska planet; man vågar tro på att myndigheterna menar allvar med sin strävan när det gäller lokaliseringsverksamheten. Detta har alltså medfört att posi tionerna ändrats. Det är bl.a. fallet i storstadsområdena, där man undan för undan märker att man måste ändra på förhållandet. Herr Fagerlund säger att det är socialdemokraterna som utformat lokaliseringspolitiken i detta land under de senaste åren. Må så vara; propositionerna har ju lagts fram av regeringen. Men då får väl socialdemokraterna också ta ansvaret för utvecklingen i övrigt i landet med den stora utflyttning som skett från olika orter. Jag rekommenderar herr Fagerlund att läsa exempelvis arbetsmarknadsutredningen, som lades fram 1965, och att ta reda på vilka positioner de olika representanterna den gången intog.

Herr talman!

Utvecklingsbara och möjliga att marknadsföra både inom och utom landet. Jag tillhör landstingets arbetsgrupp för näringsfrågor. Förvaltningsutskottets ordförande inbjöd nyligen i samråd med denna arbetsgrupp ett femtontal företagare, framför allt stora sådana, till en rundresa i Västerbotten för att visa vilka förutsättningar vi har, t.ex. när det gäller arbetskraft; vår arbetskraft är bl.a. i hög grad företagstrogen. Denna resa ordnades just av den anledningen att vi starkt kände och känner bristen på uppslag och idéer och för att få i gång en ökad företagsamhet. Det är mindre en penningfråga, herr Nilsson i Agnäs, än det är en fråga om uppslag och idéer.

Herr talman! Såväl herr Skoglund som jag är ledamöter av den åberopade arbetsgruppen i landstinget i Västerbottens län. Vi är ense om att det råder brist på idéer i sysselsättningssvaga områden. Men socialdemokraterna har under den hittillsvarande försöksperioden lagt hinder i vägen för förändringar och försöksverksamhet inom lokaliseringspolitikens ram som skulle ha kunnat bidraga till att flytta idéer, företagare, marknadsorgan etc. till dessa områden. Jag skall inte ta upp tiden med att räkna upp de olika initiativ som vi har tagit; jag vill bara fästa uppmärksamheten på ett aktstycke som herr Skoglund och jag hjälpts åt att författa, nämligen landstingets yttrande till länsstyrelsen angående den lokaliseringspolitiska målsättningen för vårt län. Där har vi tagit upp — och varit ense på de punkterna — olika förslag som syftar till att åstadkomma en lösning av de problem som herr Skoglund här talade om. Vi är alltså ense på länsplanet, men i riksdagen har vi skilt oss åt.
Herr talman! Herr Nilsson i Tvärålund försöker komma ifrån denna problematik genom att säga att vi är ense i princip men att socialdemokraterna här i riksdagen försöker förhindra att tillräckligt med medel ställs till förfogande. Detta är i hög grad en sanning med modifikation; när det gäller de uppslag som framförts och som har kunnat utnyttjas har de medel som har behövts anslagits. Vad vi ägnar oss åt för mycket i Norrland, även i Västerbotten, är att tala om hur bekymmersamt och besvärligt det är i de norrländska länen. Vi döljer våra förutsättningar genom att jämt och ständigt tala om våra svårigheter. Jag tror att detta är en sak som inte minst mina kolleger på Norrlandsbänken skall hålla i bakhuvudet när de talar om lokaliseringspolitik.

Herr talman! Jag skall inte lägga mig i debatten mellan herrar Skoglund och Nilsson i Tvärålund, men jag tycker det finns anledning att understryka vissa saker i anslutning till vad herr Skoglund sade. Jag kan hålla med herr Skoglund om att vi i vårt län, eftersom vi inte har någon industriell bakgrund, lider brist på idéer om nya sysselsättningar. Det beror helt enkelt på att vi saknar de så att säga ärvda anlagen för andra typer av företagsamhet än vi har haft. Det är emellertid också fråga om den politiska viljan. Vi har i Norrland och i Västerbotten tillgång till god arbetskraft, och det bör vi framhålla. Jag håller med herr Skoglund om att man måste framhålla fördelarna när man vill sälja någonting, men företagarna är naturligtvis medvetna om ait det också är vissa nackdelar med etablering i Norrland, t.ex. långa avstånd och höga frakter.

Lokaliseringsbidrag i all ära, men de löser inte alla problem. Det måste också till medvetna politiska åtgärder för att ge Norrland förutsättningar att konkurrera på lika villkor med andra landsdelar. Jag tror att företagarna skulle bedöma de stora fördelar som Norrland kan erbjuda beträffande arbetskraften som nu är så värdefull, att vi kan komma i ett betydligt bättre läge därigenom. Jag vill säga till herr Skoglund att vi väl får hjälpas åt att försöka klara de här sakerna. Jag tror att vi västerbottningar inte har skilda uppfattningar i denna fråga — det gäller bara att skjuta på för att försöka åstadkomma större rättvisa.

Herr talman! Vi är väl litet varstans i kommuner och landsting i stort sett eniga när det gäller att bedöma problematiken, eftersom vi känner den väl och har den mycket nära inpå oss. Det föreligger nog heller inte någon större skillnad mellan herr Skoglund och mig i bedömningen av problematiken och inte heller beträffande angelägenheten av att vi talar väl om vår landsända. Jag anser att i varje fall jag inte svärtar ned den. Vad jag har påtalat i dag är att regeringen inte vill gå med på att anslå en så vid medelsram att pengarna räcker för det akuta behovet. Jag riktar alltså direkt kritik mot medelstilldelningen, och det har gjorts också tidigare. Vad jag framför allt kritiserar är att socialdemokratin har hindrat åtgärder för att transportera idéer till de områden där man framför allt saknar just idéer och företagstradition. Tillåt mig peka bara på tre exempel! Från vårt håll har vi under flera år hävdat att investeringsfonderna bör användas som ett lokaliseringspolitiskt instrument på samma sätt som skedde före den nuvarande lokaliseringspolitikens ikraftträdande. Det gav då god effekt. Det har blivit en stor förändring sedan dess, och det finns en stark uppslutning i alla partier, bl.a. i vårt län, kring den tanke som vi har fört fram. Vi har vidare föreslagit att rörelsekapital skulle få inräknas i stödunderlaget för lokaliseringsobjekt. Det har socialdemokraterna hindrat varje gång vi har föreslagit det. Nu har landshövding Lemne föreslagit att rörelsekapitalet skall inräknas i bidragsunderlaget. Vi har motionerat om att företagarföreningarnas resurser i varje fall inte skall försämras efter den s.k. reformen för ett par år sedan. Herr Skog lund vet mycket väl hur det ligger till exempelvis med vår företagarförening. — Landstinget har fått skjuta till 250 000 kronor extra för att i någon mån — inte helt — kompensera det bortfall av inkomster som den s.k. reformen av företagarföreningarna medförde. Här har alltså den socialdemokratiska regeringen och riksdagsmajoriteten fattat beslut som har försämrat förutsättningarna. I stället borde ju besluten ha syftat till att förbättra lokaliseringspolitikens förutsättningar.
Tack vare mitt inhopp i debatten fick herr Jan-Ivan Nilsson tillfälle att läsa upp katalogen över väckta cp-motioner, och det tillfredsställde naturligtvis honom. Jag är emellertid ute i mer angelägna ärenden. Lokaliseringspolitiken är inne i en försöksperiod, där vi vill samla erfarenheter av verksamheten. Nu föreslår landshövding Lemne i sin utredning att även rörelsekapital skall få räknas in i underlaget. Jag tror emellertid det har varit angeläget att man under de gångna åren har fått bedriva försöksverksamheten ganska orubbat. Att vi i Västerbottens län har satsat 1,2 miljoner kronor för att kompensera frånvaron av statliga bidrag i vad avser rörelsekapital kan i och för sig inte vara något fel — jag vågar säga det, eftersom det var jag som tog initiativet. Också länet har alltså gjort egna insatser. Jag har alltid hävdat att man inte ständigt bör skrika om att staten bör göra det ena eller det andra — man bör också göra någonting själv. Tack vare att Västerbottens läns landsting genom åren har tagit egna initiativ och gjurt egna satsningar har också åtskilligt skett i länet. Jag kanske bör påminna herr Larsson i Umeå om att Umeå har fått ett helt universitet. Det skulle säkerligen inte ha kommit till, om inte landstinget självt hade sagt ifrån att man var beredd att medverka. Genom en sådan samverkan även i ekoncmiskt avseende — kan man skapa någonting av betydelse för länet och. dess inbyggare.

Herr talman! Vi skall väl här inte hålla någon debatt bara om Västerbottens län. Jag vill emellertid säga att herr Skoglunds senaste anförande styrker vad jag har sagt, nämligen att vi själva måste göra någonting när staten inte gör tillräckligt för att se till att företagen får exempelvis rörelsemedel. Jag skall dock inte villfara hr Skoglunds önskan att räkna upp exempel ur min katalog, som faktiskt är rätt lång. Jag har ställt frågan, varför man skall begränsa försöksverksamheten på lokaliseringsområdet, när man inte har funnit anledning att utveckla den beträffande arbetsmarknadspolitiken. Under den tid arbetsmarknadspolitiken utreddes bedrev man försöksverksamhet på en rad områden för att pröva, om instrumenten dög. Vi har på vårt håll hävdat att man kan göra på samma sätt med lokaliseringspolitiken, men det har socialdemokraterna förhindrat. Detta gäller inte minst åtgärder som har samband med förflyttningen av idéer och kvaliteter upp till Norrland. Det är riktigt att vårt län har gjort stora insatser, som alla har varit eniga om. De insatserna har behövts, och vi får nog fortsätta med dem. Vi har emellertid samtidigt hävdat att statens åtgärder inte får utformas så att de minskar förutsättningarna för en aktiv lokaliseringspolitik.